Fru talman! Vid socialutskottets behandling av propositionen 104 har centerns representanter i utskottet, som framgår av handlingarna, i stort sett kunnat biträda propositionen. Det föreligger därför ingen reservation från vår sida. Det är klart att man kan sätta frågetecken angående utfallet av vissa föreslagna åtgärder, men hur de kommer att omsättas i praktiken vet vi ju ingenting om. Det är inte givet, och knappast heller troligt, att utfallet av vissa här relaterade åtgärder blir så negativt som man på en del håll befarar. Jag är övertygad om att landstingen kommer att genomföra denna reform på bästa sätt och göra vad på dem ankommer. Det ligger helt enkelt i landstingens intresse att så sker, eftersom de som här skall genomgå praktikutbildning ju i framtiden kommer att utgöra stommen i landstingens verksamhet inom sjukoch hälsovården. Jag vill därför uttala min tillfredsställelse över den decentralisering som skett när det gäller tillsättningsförfarandet och som ligger helt i linje med de strävanden mitt parti har gjort sig till förespråkare för. Därför tror jag också att de farhågor som har förts fram från vissa medicine studerande är i hög grad överdrivna. När det gäller frågan huruvida antalet AT-tjänster blir tillräckligt för att bereda samtliga studerande dylik tjänst vill jag bara härmed nämna de erfarenheter jag haft i mitt landsting. Där måste vi skära ned antalet AT-tjänster, eftersom antalet sökande inte var tillräckligt för att besätta dem alla. Vi har alltså där samma erfarenheter som herr Olsson i Edane här givit uttryck åt. Därför ber jag, fru talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i förevarande betänkande nr 37. Till slut vill jag också, fru talman, instämma i de tackord som socialministern här riktade till provinsialläkarkåren. Den kåren har utfört ett intresserat och hängivet arbete ute i bygderna, som har betytt mycket för landets sjukoch hälsovård. Jag tycker därför att det tacket är mycket välbefogat.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Kurorterna Sätra, Loka och Varberg är genom de nya huvudmännens begränsade ekonomiska resurser i farozonen. Den verksamhet som bedrivs vid dessa institutioner är till stort gagn för väldigt många människor som plågas av reumatism. Med tanke på de få hjälpmöjligheter som dessa sjuka har vore det en stor olycka om de inte hade den hjälpen i fortsättningen. Och med tanke på landstingens ansträngda ekonomiska läge anser jag de berörda kurorternas verksamhet vara i stor fara. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6.

Fru talman! Det gäller här en allvarlig fråga, nämligen kriterierna på dödstillståndet. Det vore frestande att vänta ett slag tills kammarens ärade ledamöter har flyktat från frågan om döden och satt sig i säkerhet utanför plenisalen. Frågan om döden borde annars kunna intressera varje levande själ, tycker jag. De hittillsvarande accepterade kriterierna på dödstillstånd, som anknyter till hjärtverksamhetens och andningens upphörande, kan självklart inte längre i alla fall vara relevanta. Vi vet att hjärta och lungor efter stillestånd i vissa fall kan bringas till ny verksamhet. Vi vet också att dessa organ med viss framgång kan utbytas i speciella fall. Det finns skäl att anta att transplantationstekniken i framtiden kommer att utvecklas avsevärt. Tanken att bland dödskriterierna också inräkna den totala hjärninfarkten är inte ny utan har, som framgår av handlingarna, debatterats vid flera tillfällen. Men det nya och avgörande i sammanhanget är att man numera helt klart kan diagnostisera den totala hjärninfarkten. Parentetiskt bör jag kanske säga att begreppet hjärndöd är olyckligt valt. Det bör användas bara som ett arbetsnamn. Det är här fråga om en verklighet, som reellt inte skiljer sig från vad man alltid har förknippat med begreppet död. I utskottets betänkande redovisas olika metoder för hur man skall diagnostisera den totala hjärninfarkten. För det första är det den neurologiska undersökningen av högre hjärnfunktioner samt av hjärnnervsreflexer och hjärnstamsfunktioner. För det andra är det elektroencephalografin, som ger besked om hjärnbarkens elektriska aktivitet. För det tredje är det den cerebrala angiografin, som anger huruvida hjärnans blodförsörjning är avbruten eller ej. Dessa metoders tillförlitlighet redovisades vid ett symposium i september 1970, varvid experter från de nordiska länderna deltog. Detta anför också utskottet. Något helt avgörande och nytt har alltså inträffat sedan socialstyrelsen diskuterade dödsbegreppet i sin promemoria till Kungl. Maj:t i februari 1969 i samband med förslaget om transplantationslag. Då hesiterade man av naturliga skäl, eftersom säkerhetskravet inte var helt tillgodosett. Men eftersom man nu kan diagnostisera den helt irreversibla hjärninfarkten, måste alla försök till rehabiliterande vård vara helt meningslösa för patienter med sådan hjärninfarkt. Det visar sig också — jag refererar till professor Gelin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg — att dylika patienter som blir föremål för intensivvård drabbas av hjärtstillestånd efter relativt kort tid — ett par dagar upp till få veckor. Denna vård är alltså bara ett sätt att dölja döden någon kortare tid. Trots det nya läge som frågan befinner sig i hänvisar utskottet till socialstyrelsens promemoria av 1969, vari socialstyrelsen framhåller att ”frågan om införande av hjärndödsbegreppet saknar betydelse för frågan av avbrytande av medicinsk behandling, eftersom denna fråga alltid måste bedömas från fall till fall — — —”.

Här behövs verkligen rena linjer både för patientens skull och för läkarens. Fasthåller man vid det traditionella dödsbegreppet, kan man inte samtidigt låta läkaren handla som om hjärndödsbegreppet vore accepterat. Jag föreställer mig också att läkarens rättstrygghet kräver rena linjer och klara gränser. Förvisso kan man anlägga en humanitär aspekt på den totala hjärninfarkten som dödskriterium. Rätten att få dö på ett värdigt sätt är betydelsefull för både patienter och anhöriga. Jag tänker också på de många möjligheter att bärga andras liv som med nuvarande dödsbegrepp förhindras. Transplantationskirurgin befinner sig uppenbarligen i en återvändsgränd. Många vårdplatser och behandlingsresurser upptas nu av reellt döda, som emellertid skulle kunna hjälpa andra till liv och hälsa. Jag vet att utskottet inte ställer sig negativt till en ändring, men man hänvisar dels till de överväganden som nu görs inom socialstyrelsen och socialdepartementet i den här frågan, dels till de undersökningar som utförs av professor Björck på Serafimerlasarettet angående problemen kring obduktionen. Den senare hänvisningen är uppenbarligen inte av något värde, eftersom professor Björck till mig har sagt att den undersökning han håller på med inte på minsta sätt har med denna sakfråga att göra. Att ta den undersökningen till intäkt för att hävda lämpligheten av att vänta till våren 1973, när han beräknas lägga fram sina rön, är alltså värdelöst. Vad beträffar utredningsarbetet inom socialdepartementet kan man befara att det tar tid — man har hållit på ända sedan 1967, och det symposium som jag nämnde hölls 1970, då refererade medicinska fakta lades på bordet. Ingenting har skett sedan dess. Det är klart att frågan av många anledningar är känslig. Därtill kommer att den ingalunda bara är en rent medicinsk fråga, även om denna självklart är den viktigaste. Det finns emellertid en rad aspekter som bör komma med i bilden utöver de rent medicinska, och utskottet anför självt en rad problemkomplex som hör dit — jag hänvisar till s. 9, andra stycket. Där anföres allmänhetens inställning, frågan huruvida det behövs lagreglering eller om dödsbegreppet är en intern medicinsk fråga, juridiska konsekvenser och behovet av kvalificerad teknisk utrustning. Man skulle vilja tillägga att frågan också har en etisk och religiös sida, som man inte får bortse från. När första lagutskottet 1967 behandlade en liknande motion tog man upp också dessa synpunkter, vilket socialut Nr 127 skottet underlåtit den här gången. Onsdagen den Vi motionärer menar att det finns anledning till att frågan om 29-Hovember:1972 dödsbegreppet blir föremål för en skyndsam utredning och inte enbart — — inom socialstyrelsen. Utredningen bör vara allsidig och ske i ett En utredning ansammanhang där alla dessa aspekter kan komma till sin rätt. Därför yrkar gående dödsbejag, fru talman, bifall till motionen 671, som väckts av mig m.fl. greppet
Fru talman! Med hänsyn till att denna fråga är under övervägande och till att man inte skulle nå snabbare resultat, om ett förslag om ytterligare en utredning tillsattes, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är lätt att svara på det sättet, herr Karlsson i Huskvarna. Därmed kommer man undan kvickt och lätt. Om herr Karlsson hade hört på vad jag sade, hade han förstått att jag ansåg det vara angeläget att frågan utredes inte bara inom socialstyrelsen. Vi menar att även alla andra aspekter bör komma till sin rätt, t.ex. den etisk-religiösa aspekten. Den är viktig, ty det gäller att ha förankring i opinionen och folket när man inför ett nytt dödsbegrepp.
Fru talman! Jag lyssnade mycket noga på vad herr Werner sade, men det förändrar ingenting i min bedömning, utan jag vidhåller yrkandet om avslag på kravet om en utredning.
Fru talman! Det är svårt att föra en saklig diskussion med herr Karlsson i Huskvarna. Jag anser nog att han borde kunna säga något om huruvida de väsentliga aspekterna på denna fråga kan beräknas bli behandlade också inom socialstyrelsen. Från etisk-religiös synpunkt kan jag för min del inte känna minsta aversion mot ett dödsbegrepp, som anknyter till total hjärninfarkt. Om man med sitt fattiga liv till och med i det läget då man reellt är död kan bidra till att ge liv och hälsa åt en lidande medmänniska, måste detta framstå som en fantastisk förmån. Synpunkter av det slaget bör inte förtigas i en utredning.
Fru talman! Allt vad herr Werner sagt är värdefullt att lyssna till, men frågan är av otroligt känslig och svårbemästrad natur. Jag tror inte att man kommer problemet närmare eller kan lösa det snabbare enligt det förslag som herr Werner åberopar. Skulle man gå in på en diskussion av denna fråga, är jag rädd att både herr Werner och jag skulle gå bet, därför att den har så många aspekter, vilka man sannerligen inte klarar av i en riksdagsdebatt.

Fru talman! Som författare till motionen 24, om individens integritet och de hot som eventuellt kan uppkomma genom den medicinska forskningens framsteg, har jag givetvis med stor spänning väntat på vad socialutskottet och nu även kammaren skall säga om de frågor jag där tar upp. Det är nämligen oerhört viktiga frågor — men också sådana som det knappast ännu finns några institutioner för att behandla. Jag vill då först säga, fru talman, att jag är glad över att motionen blivit så seriöst behandlad som den blivit, och det har varit ytterst intressant att läsa remissutlåtandena. Jag kan också förstå att utskottet helst inte vill ta i denna ohanterliga fråga själv, utan överlåter åt socialstyrelsen att eventuellt, om den så finner lämpligt, tillsätta någon sorts nämnd för att bevaka frågorna. Fyra medlemmar av utskottet har undertecknat ett särskilt yttrande, där de förutsätter att en sådan nämnd inrättas och att den får en vid sammansättning, en förhoppning som jag givetvis varmt instämmer i. Det kommer snart att visa sig om en sådan nämnd blir tillräcklig eller inte. Jag vill nu endast ge de myndigheter, som har att ta vidare ställning i denna fråga, några ord på vägen. För det första ett citat från den doktor R. G. Edwards i Cambridge, vars experiment med att befrukta mänskliga ägg utanför livmodern och sedan plantera in dem i moderns eller annan kvinnas livmoder hör till de mera uppseendeväckande på det här området. Han skriver i en i fjol utkommen bok: ”Varje steg i den kliniska forskningen måste ifrågasättas, och man måste se noga till att den har något med samhällets behov att göra, och inte bara fortsätter av egen fart. Jag tror att de problem, som uppstår genom studier i den mänskliga fortplantningen eller i dess kontroll, utgör de viktigaste etiska och sociala frågeställningar som möter oss i dag.” Jag vill vidare med kammarens tillåtelse citera vad nobelpristagaren dr James D. Watson sade åt ett amerikanskt kongressutskott när man frågade honom vad som skulle bli följden när sådana äggtransplantationer för första gången lyckades. Han svarade: ”Då bryter helvetet löst.” Han tillade: ”Om vi inte tänker på den här dag att upptäcka att vi inte har kvar någon möjlighet till ett fritt val.” Denna speciella form av experiment är bara en, men en av de mera långt framskridna, vars sociala konsekvenser jag anser att vi bör tänka på i förväg. En annan typ av experiment nämndes i våras på ett stressforskarmöte i Stockholm, där den amerikanske professorn John Money sade att ”det är ingen tvekan om att kvinnor i framtiden kommer att få möjlighet att föda exakta kopior av sig själva”, dvs. s.k. klonerade människor. Redan förra hösten krävde nobelpristagaren Salvador Luria vid ett forskarmöte i Basel lagstiftning som begränsar forskningen på denna punkt.

Deras argument var att vi vet för litet om både korttidsoch långtidseffekterna av sådana ingrepp, och de föreslog att man skulle sätta in betydande ansträngningar på att formulera en fullständig uppsättning av etiska och vetenskapliga bedömningsgrunder, som kunde styra utvecklingen och den kliniska tillämpningen av genetisk terapiteknik. Detta skulle kunna, sade de, motverka missbruk genom för tidig tillämpning. — Citatraden kunde givetvis göras ännu mycket längre. Jag är övertygad om att sådana ansträngningar, när de sätts i gång här och i andra länder, inte kommer att visa att det finns någon självklar enighet bland forskarna från olika discipliner om hur man bör använda och inte använda alla de nya medel som vetenskapen kan sätta i händerna på oss — dvs. på somliga av oss — för att påverka och fi ända in i hennes innersta identitet. Somliga kommer att säga med professor B. F. Skinner i hans senaste bok ”Bortom frihet och värdighet”: ”Vi vet ännu inte, vad människan kan göra med människan! ” Man kommer att säga det med ett tonfall av stolthet och lycka. Andra kommer att upprepa precis samma ord med fasa och ängslan. En enda sak är säker: det är på intet sätt nu längre en fråga om att vetenskapen är höjd över värdefejderna, att den är helig och oantastlig. Den är hårt kliga och politiska värderingar och beslut. ”Vi” intrasslad i våra mä betyder då naturligtvis inte bara vi riksdagsmän eller vi svenskar; de här frågorna måste behandlas internationellt, och som utskottet påpekar börjar ju någon sorts internationellt forum för en sådan debatt att ta form. — Jag kan också nämna att Kyrkornas världsråd nyligen har tillsatt en internationell arbetsgrupp som skall överväga den genetiska manipulationens etiska konsekvenser. ”Vi” betyder faktiskt också alla vi här i kammaren, och vi kan inte gå ifrån det ansvaret. I förhoppning om att vi inte kommer att göra det, yrkar jag, fru talman, bifall till utskottets betänkande.

Fru talman! Fru Anér tar i sin motion upp många viktiga men också svårlösta problem, både sådant som nu är aktuellt och sådant som framdeles kan bli aktuellt. Vilken vikt man bör tillmäta motionen tycker jag framgår på ett mycket bra sätt i ett avsnitt av socialstyrelsens remissyttrande, där det heter: ”Man måste härvid beakta att det parallellt med den utveckling som pågår inom vetenskapen sker en utveckling också på värderingarnas område. Detta kan exempelvis observeras i frågan om naturvården, där de växande tekniska möjligheterna till inverkan på naturen på senare tid kommit att alltmer motverkas av en stigande uppskattning av de värden den orörda naturen erbjuder. Det torde finnas fog för en förmodan att de av motionären skisserade framtidsperspektiven på samma sätt kan komma att mötas av en allmän opinion, för vilken motionären är en tidig förespråkare.” Detta var alltså en del av socialstyrelsens yttrande över motionen. Det finns många punkter i denna omfattande motion, som kunde vara intressanta att diskutera, men jag skall av tidsskäl endast ta upp några. I motionen talas om användande av medvetandeförändrande droger av icke-medicinska skäl. I remissyttrandet från Lunds universitets juridiska fakultet pekar man bl.a. på att motionären framhåller att detta skulle kunna förekomma i vårt land inom åldringsoch mentalvården.

Sådan medicinering måste alltså innebära ett åsidosättande av vederbörande befattningshavares instruktion eller föreskrifter. Till det vill jag bara göra den kommentaren att det inom mentalsjukvården ges rätt stora mängder medicin och att en ökning av medicineringen sker. När jag en gång påpekade detta för en mentalläkare fick jag till svar att vi måste göra det för att hålla patienterna lugna — annars måste vi ha mer personal. Man söver med andra ord ned patienter med medicin för att spara på personal — i dagens samhälle. Men var går då gränsen till straffbarhet för ett förfarande där man av icke-medicinska skäl vållar kroppsskada? Det är svårt att avgöra. Flera remissinstanser har uttalat sig i frågan om rättsläget för personal och patienter. Universitetskanslersämbetet säger bl.a. att rättsläget är oklart. Svenska läkaresällskapet säger att det medicinska ansvaret inte är helt klarlagt, om skada skulle uppstå. Ungefär detsamma anföres från Karolinska institutet. I flera remissvar påpekar man mycket starkt att vi måste slå vakt om forskningens frihet, och det är ju en synpunkt som måste beaktas, dock naturligtvis också med iakttagande av att det inte skall ske några övertramp.

Man menar att den tillsammans med etiska kommittéer osv. är en garanti för att det inte skall ske övertramp på det här området. Jag vill bara ta upp några punkter i Helsingforsdeklarationen för att visa att den trots allt är ganska ihålig. Där sägs i fråga om grundläggande principer att klinisk experimentell undersökning inte är berättigad, ”för så vitt icke det uppställda målets betydelse står i proportion till med undersökningen förknippade risker för den, på vilken undersökningen utföres”.

Det finns också en klar skillnad mellan vad som anges som riktlinjer för forskning i samband med vård av en patient och forskning utan samband med läkarvård. Det är en klar skillnad på riktlinjerna i det avseendet.

När det är forskning utan samband med läkarvård, står det klart att läkaren skall tillförsäkra sig samtycke av patienten. Det skall meddelas patienten vilka risker det är frågan om. Det är alltså en klar skillnad mellan ”bör” när det gäller samband med vård och ”skall” när det gäller forskning utan samband med vård. Anledningen till att jag speciellt har fäst mig för det här är att jag personligen vid ett tillfälle för rätt många år sedan har blivit utsatt för forskning i samband med vård och då utan att vara tillfrågad. Jag låg intagen på ett av våra större sjukhus. En söndagseftermiddag gick överläkaren rond. Han hade inte hand om mitt fall. Han sade bara: Honom tar vi. Jag fick äta medicin hela natten men fick inte veta någonting om vad det gick ut på. På förmiddagen togs ett blodprov. Jag var oerhört sjuk, men jag ville ha reda på vad det var frågan om, innan blodprovet togs. Jag fick så småningom beskedet att överläkaren hade tagit ut 15 patienter på avdelningen för att se hur en medicin verkade på människor som inte behövde den. Mitt sjukdomstillstånd försämrades mycket kraftigt. Vad jag mest vänder mig mot är emellertid själva principen. I detta fall inhämtade inte läkaren patienternas samtycke, och enligt Helsingforsdeklarationen skulle han, som jag uppfattar det, inte heller varit skyldig att göra det. Det står bara att läkaren bör tillförsäkra sig patientens samtycke när det gäller forskning i samband med vård. Jag vill påpeka det här därför att jag tycker att det finns ihåligheter i säkerheten för den enskilde på det här och kanske många andra områden. Statens medicinska forskningsråd har i sitt remissyttrande framlagt ett förslag om inrättande av en s.k. varningsnämnd, till vilken forskare och lekmän kunde rapportera utvecklingstendenser som innebär faror. Nämnden skulle kunna avge förslag till förebyggande åtgärder från samhällets sida.

Vi har inte fogat någon reservation till utskottets betänkande, men vi vill med det särskilda yttrandet starkt markera det värdefulla i att vi åtminstone tar detta steg — att inrätta en varningsnämnd. Vi tror att det är behövligt att vidta någon åtgärd på det här området. Vi får inte stå handfallna inför de svårigheter som vi möter när det gäller att lösa sådana här problem. Såsom utskottet har anfört finns här mycket stora problem, som kanske inte är så lätta att lösa, men om vi på något område kan göra något för att förbättra situationen bör vi inte vara rädda för att ta det taget.

Fru talman! Den motion som vi nu behandlar har, såsom framgår av betänkandet, av socialutskottet skickats på remiss. Av betänkandet framgår vilka synpunkter de olika remissinstanserna haft på de mycket omfattande frågor som tas upp i motionen. Flera remissinstanser understryker att de problem som behandlas berör viktiga frågor. Motionen, som kanske mer har formen av en vetenskaplig artikel i en facktidskrift än en riksdagsmotion, har måhända en något lågmäld och prosaisk avslutning, dvs. yrkandet. Motionen behandlar så stora frågor som konsekvenserna av de framsteg som under senare år gjorts inom naturvetenskaplig framför allt medicinsk forskning och som kan väntas i framtiden. Efter själva motionstexten, som spänner över ett vitt fält, kommer yrkandet, som går ut gå att en arbetsgrupp skall tillsättas. Jag vill bara göra några citat från remissyttrandena. Läkaresällskapet anför exempelvis i sitt yttrande ”att alla de frågor som berörs i motionen omöjligen kan lösas av en begränsad arbetsgrupp och att de måste angripas var för sig av sakkunniga organ efter hand som de aktualiseras och når en sådan mognadsgrad att de sociala och vetenskapliga konsekvenserna kan överblickas”. Jag vill också citera vad hovrätten över Skåne och Blekinge — som har en intressant aspekt anför: ”Det är således icke upptäckten i sig som skapar ett behov av åtgärder. Behovet uppkommer som en följd av eller industriella syften.” användningen, t.ex. för militär: Flera av remissinstanserna framhåller att de frågor som tas upp i motionen är mycket omfattande. Det anförs också i flera yttranden att vidd. I utskottsbetänkandet redovisas ock de har en internationell vad som pågår i olika internationella sammanhang omkring dessa problem. Förslag har bl.a. ställts om att man skall bilda ett internationellt organ med uppgift att utforska de moraliska och sociala följderna av utvecklingen på de här områdena, och fru Anér har pekat på flera åtgärder som har vidtagits internationellt. För Sveriges del menar utskottet emellertid att det bör ankomma på socialstyrelsen att fortlöpande följa den medicinska utvecklingen och göra de utredningar och framlägga de förslag som kan föranledas därav. Medicinska forskningsrådet kan tänka sig en varningsnämnd, dit utvecklingstendenser kan rapporteras. Men utskottet säger i sitt betänkande att frågan är av den karaktären att det bör ankomma på socialstyrelsen att ta ställning till behovet och lämpligheten av att inrätta en sådan nämnd. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet 39.

Fru talman! Vid kulturutskottets betänkande nr 22 har fogats en reservation av herr Nilsson i Agnäs och mig. Vi har inte kunnat ansluta oss till motiveringen för avslaget på motionen 1049. Det kan ju förefalla enkelt och rimligt att förutsätta att alla innevånare i alla delar av landet har samma önskemål och behov och att man således bör sträva efter att med centrala beslut och direktiv säkerställa att alla får sina önskemål och behov tillgodosedda. I själva verket visar ju de senaste årens utveckling på många områden att vi måste bereda enskilda och lokala intressen mer utrymme än hittills, om vi skall lyckas skapa ett mänskligt samhälle. Det gäller inte minst på det kulturella området. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen med hänvisning till sittande utredningar. Vi reservanter anser att motionen skall avslås av principiella skäl, eftersom vi inte — liksom inte heller Kommunförbundet - kan acceptera att biblioteksverksamheten skall styras med centrala direktiv. Motionen tar upp regler för öppethållande. lokalens beskaffenhet, antalet tjänster, bokbeståndet — direktiv av så vittgående slag lämnar inte mycket utrymme kvar för kommunal utformning av verksamheten. Det finns som jag ser det heller ingen anledning att i dag ingripa med lagstiftning för att påskynda en utjämning av standarden. Kommunernas intresse för en kvalitativt högtstående biblioteksverksamhet kan ingen betvivla. Orsaken till de bestående standardskillnaderna mellan olika kommuner och olika kommundelar är, som skolöverstyrelsen visat i sitt remissvar, huvudsakligen av ekonomisk art. Frågan om man här skall sätta in specialdestinerade bidrag till just biblioteken i aktivitetshöjande syfte eller låta bidragen till folkbiblioteken ingå i ett generellt statsbidrag ingår i kommunalekonomiska utredningens uppdrag. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen vid kulturutskottets betänkande nr 22.

Fru talman! Det är med viss förvåning jag har lyssnat på moderaternas synpunkter och försök att profilera sig på detta område. Decentraliseringen av kulturlivet skall nu tydligen vara så allena saliggörande att centralt utfärdade riktlinjer över huvud inte får förekomma. Inte ens när det gäller ett i mitt tycke självklart uttalande mot att avgiftsbelägga bibliotekens bokoch informationsförmedlande service kan moderaterna vara med i rädsla för styrning och för urholkning av den kommunala demokratin. Är inte detta att se väl teoretiskt på kulturens vardag i kommunerna och dessa frågors möjlighet att hävda sig? Anledningen till den motion vi väckt är den oro vi tydligen i motsats till moderaterna — har känt inför den ojämna standarden mellan olika kommuners biblioteksverksamhet. Sedan 1965 har kommunerna huvudansvaret för folkbiblioteken, och generellt sett har det satsats på en snabb utbyggnad och upprustning av biblioteken. Ojämnheten mellan kommunerna är dock mycket påtaglig. Skolöverstyrelsen har i ett grundligt remissvar understrukit detta med siffermaterial. SÖ kommenterar: ”Detta innebär att den stora satsningen på biblioteken, som gjorts inom landet i sin helhet mellan 1960 och 1970, i faktiska kostnader till största delen kommit de redan tidigare relativt väl utbyggda biblioteken till godo. Den betydande standardskillnad, som förelåg 1960 i bibliotekshänseende mellan mindre och större kommuner, har sålunda bibehållits Med hänsyn till att bibliotekskostnaderna under denna period stigit betydligt mer än konsumentprisindex syns det troligt, att standardklyftorna mätt i faktiska kostnader inte bara bibehållits utan också ökats. Härtill kommer att kommuner med lågt invånarantal i allmänhet är att beteckna som glesbygdsområden, vilket betyder högre distributionskostnader för ett lägre kulturutbud.” Med dagens kommunalekonomiska situation tilltar oron över biblioteksverksamhetens ojämna utveckling. Det är inte ovanligt att just denna typ av fria åtaganden för kommunen kommer på undantag i en ekonomiskt brydsam situation. För min del anser jag att möjligheten att garantera tillgång till biblioteksverksamhet av en viss grundstandard endast kan nås genom ett statligt inflytande kombinerat med ett statligt ekonomiskt ansvarstagande Jag vill framhålla att folkbiblioteken inte enbart har en allmänt kulturell betydelse.

— och det är viktigast — bibliotekets oumbärliga betydelse på åtskilliga utbildningsområden. Vi har i motionen nämnt den decentraliserade universitetsutbildningen. Folkbiblioteken kommer därvid att delvis fungera som universitetsbibliotek. I såväl ungdomsutbildning som vuxenutbildning och traditionell folkbildningsverksamhet utgår man ifrån att de studerande skall ha tillgång till god biblioteksservice. På detta sätt får ojämnheten hos folkbiblioteken återverkningar också för utbildningen. Vi motionärer anser — med uttalat stöd från remissinstanserna skolöverstyrelsen och Sveriges allmänna biblioteksförening — att staten borde ta på sig ett större ansvar för folkbiblioteken. Möjligheten borde prövas att lagstifta om en viss grundstandard i kombination med direkta statsbidrag. I Danmark, Norge och Finland finns redan denna typ av lagstiftning. Tyvärr, men inte oväntat, är Kommunförbundet i sitt remissvar kallsinnigt till motionen och hävdar att några obligatoriska uppgifter inte bör åläggas kommunerna på kulturområdet. Jag förstår rädslan för nya obligatoriska kommunala utgifter men vill påpeka att motionen föreslog att lagstiftningen endast skulle omfatta en minimistandard hos biblioteken och att statsbidrag skulle knytas till lagstiftningen. Utskottet understryker för sin del ”att även om fullständig jämlikhet i fråga om biblioteksservice mellan alla delar av landet är svår att uppnå bör dock en så likvärdig standard som möjligt eftersträvas och betraktas som ett angeläget rättvisekrav”. Däremot tar utskottet inte nu ställning till motionens krav utan hänvisar till kulturrådets nyligen avgivna betänkande, till 1968 års litteraturutredning och till den kommunalekonomiska utredningen. Jag är inte lika övertygad som utskottet om att dessa utredningar kommer att behandla de i motionen upptagna biblioteksfrågorna. Men jag förstår att det är omöjligt att nu hävda någon annan mening än utskottets och ämnar därför inte framställa något yrkande. Eftersom motionen rönt så stort intresse i vida bibliotekskretsar ämnar dock vi motionärer fortsätta att bevaka dessa frågor.

Fru talman! Fru Hjelm-Wallén uttryckte sin förvåning över vad hon tolkade som en profilering från moderaternas sida beträffande biblioteksverksamheten. Jag kan kanske få upplysa om att i moderaternas kulturmotion i år har vi starkt betonat behovet av decentralisering av kulturell verksamhet. Vi har sagt — vilket vi också säger här i reservationen — att de statliga insatserna för kulturlivet bör begränsas till ekonomiskt stöd och service. Jag rekommenderar den motionen till läsning.

De problem som tas upp i denna motion har utskottet funnit stå i nära samband med det utredningsarbete som pågår inom 1968 års litteraturutredning och i kommunalekonomiska utredningen. Utskottet är också medvetet om att kulturrådet nyligen har avgivit sitt betänkande, i vilket folkbibliotekens roll behandlas. Detta kulturrådets betänkande är nu ute på remiss. Det konstateras där att folkbiblioteken intar en central plats i kulturlivet och kan utgöra den institutionella grunden för ett mera differentierat kulturutbud. Kulturrådet säger att biblioteken har en stor ämnesmässig bredd och att de i växande grad svarar för allmänkulturella arrangemang. Biblioteken har fått kontakt med långt större grupper av människor än andra kulturinstitutioner. Man konstaterar också att kommunerna prioriterar biblioteken då det gäller anslag för kulturella ändamål. Enligt de uppgifter som vi har fått i anledning av gjorda undersökningar ligger vårt land långt framme i jämförelse med andra länder i fråga om biblioteksväsendet. Därmed är inte sagt att allt är bra, utan det kan givetvis ske ytterligare förbättringar. När det gäller de ekonomiska förhållandena har kulturrådet hänvisat till att det kommer förslag från litteraturutredningen, och den kommunalekonomiska utredningen har enligt sina direktiv att söka bedöma efterfrågeutvecklingen på de olika områden som har kommunalt huvud mannaskap. Utskottet har emellertid i anledning av motionen gjort ett uttalande, Vi anser, såsom här har framhållits av fru Hjelm-Wallén, att en likvärdig standard som möjligt i fråga om biblioteksservice bör eftersträvas. Att man kan få det absolut lika överallt är ju otänkbart, eftersom människorna har olika avstånd till bibliotek. Men man söker allvarligt förbättra servicen ute i glesbygderna. Vi känner bl.a. till hur bokbussarna har blivit till glädje för många som har långt avstånd till biblioteken. Vi har i utskottsbetänkandet sagt att vi har den principiella uppfattningen att den bokoch informationsförmedlande service som biblioteken traditionellt ger inte skall vara avgiftsbelagd. Vi anser att detta är riktigt och att det är fullt i sin ordning att vi i anledning av motionen har gjort ett sådant uttalande. Men här har vi fått en reservation, avgiven av moderata samlingspartiets representanter, och fru Mogård har talat för den. Hon framhåller att hon inte vill ha centralt utfärdade riktlinjer för biblioteksverksamheten, och vidare säger hon att hon inte vill ha lagstiftning på området. Ja, eftersom utskottet hänvisat till pågående utredningar, så har utskottet när det gäller lagstiftning inte gjort något uttalande. Men vi har ansett det vara viktigt, som jag sagt tidigare, ur kulturell synpunkt att böcker kan lånas kostnadsfritt, och därför har vi uttalat oss om den saken. Detta är ju en ekonomisk fråga, och under den här hösten har ute i landet diskuterats att kommunerna på detta sätt skulle kunna få någon inkomst. Detta har bl.a. bidragit till att vi inom utskottsmajoriteten ansett att vi borde säga vad vi nu har sagt på denna punkt. Enligt min bedömning har utskottet skrivit positivt i anledning av motionen, och jag vill gärna säga att jag hoppas att vårt betänkande skall bli av betydelse både för den närmaste tiden och framdeles. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman!

Historiskt sett har det ju annars varit så, att staten i ett tidigare skede har spelat en pådrivande roll när det gällt folkbibliotekens utveckling. Det utgick stöd från staten till folkbibliotekens uppbyggnad från 1905 ända fram till 1965. Detta stöd var av avgörande betydelse för verksamhetens utveckling, särskilt i det första skedet och också under 1930-talet, när det statliga stödet avsevärt förstärktes. Det är ju kommunernas ökade resurser i förening med ett ökat medvetande om folkbiblioteksverksamhetens betydelse som successivt har minskat behovet av statligt stöd i tidigare former. Och det vore kanske ändå litet märkvärdigt att efter denna långa utveckling, där alltså kommunerna i ökad utsträckning har tagit på sig denna uppgift, i viss mån vrida det hela tillbaka och tilldela staten en ökad roll. Att kommunerna kan spela den roll som de gör i dag, hänger uppenbarligen samman med den kommunala beskattningsrätten, med den kommunala självbestämmanderätten över huvud taget, och här föreligger en klar skillnad i förhållande till nästan alla andra länder, något som också har sina konsekvenser.

Jag vill inte sjunga förnöjsamhetens höga visa, men om detta konstaterande visar något, så är det väl att det inte är sannolikt att frånvaron av en bibliotekslagstiftning har varit till nackdel för de svenska folkbibliotekens utveckling. Och om man leker med tanken på en sådan lagstiftning bör man väl ändå betänka vilka risker den kan innebära. Varje slag av minimilagstiftning har ju den baksidan att den så lätt kan utnyttjas som ett de obotfärdigas förhinder; man gör precis så mycket som lagen kräver, ingenting mer. Vi hade här i landet för länge sedan en diskussion om lagstiftning om minimilöner. På goda grunder avvisade man den tanken, och jag tror att där kom till uttryck en ganska sund svensk attityd, som också kan ha sin tillämpning på detta speciella område. Till kännetecknen på det svenska folk biblioteksväsendet hör också att vi har avgiftsfria boklån. Det är i och för sig inte något alldeles självklart fenomen. I varje fall avgiftsbelägger man lånen i en del andra länder, och avgiftsfriheten har inte heller i tidigare svensk debatt varit en självklarhet. När biblioteksersättningen infördes var det fru Mogårds politiska förfäder som lanserade tanken att denna ersättning till författarna skulle finansieras med avgifter som uttogs av låntagarna. Nu vill jag inte göra fru Mogård ansvarig för vad den gamla högern hade för uppfattningar, men när man vet hur det har varit kan man verkligen känna ett behov att säga ifrån, att markera och slå fast den princip som nu gäller inom de svenska folkbiblioteken. Uppenbarligen är det heller inte alldeles självklart för alla kommunalmän att så skall vara. Under den senaste tiden har det förekommit oroande tecken på att man här ser en möjlig inkomstkälla, ett sätt att förbättra kommunernas ställning i en trängd situation. Men om man menar allvar med kravet på en demokratisk kulturpolitik är det väl ändå uppenbart att sådana propåer måste avvisas. Och om utskottet för sin del inte vill ansluta sig till tanken på en bindande lagstiftning, så kan det i gengäld vara rimligt och motiverat att i varje fall slå fast vissa principer för folkbiblioteken som borde vara självklara, och då i första hand den att bibliotekslånen bör vara avgiftsfria. Vi vet — och det framkom bl.a. i fru Hjelm-Walléns anförande — att det finns betydande lokala skillnader när det gäller folkbibliotekens standard. Det är ingen önskvärd situation, och jag tror att alla är ense om att en ökad jämställdhet där är angelägen. Men jag vågar kanske ändå lägga till att en total uniformitet varken är önskvärd eller möjlig. Bibliotekens utformning, standard, öppethållandetider och mycket annat måste ändå i viss utsträckning betingas av strukturella skillnader mellan olika kommuner, skillnader i intresseinriktning hos kommunernas invånare, ålderssammansättning, bebyggelseutformning och mycket annat. Jag tror därför det vore orealistiskt att exempelvis föreställa sig att alla bibliotek skulle ha samma öppethållandetider eller samma bokbestånd kvantitativt sett. Det måste finnas ett rimligt samband mellan de tillgängliga resurserna och utnyttjandet av dessa resurser. Distributionsformerna måste uppenbarligen också variera efter kommunernas struktur. Bokbussarna kan komma att spela en viktig roll i vissa kommuner; i andra fall kan det vara särskilt angeläget att utveckla nya former av utlåning, exempelvis på stora arbetsplatser, såsom har skett i litteraturutredningens regi, där Malmö nu går i spetsen. Över huvud taget är detta ett område där det är angeläget att ha ett hyggligt utrymme för lokala initiativ och hänsynstagande till lokala önskemål.

Till en del beror det säkerligen också på skillnader i politiskt engagemang, skillnader i politiska styrkeförhållanden inom olika kommuner och den grad i vilken kommunalmännen verkligen engagerar sig för biblioteksverksamhetens utveckling. Men är inte detta någonting som vi måste acceptera? Om den kommunala självstyrelsen skall ha någon mening får väl ändå väljarna finna sig i att ett politiskt maktskifte eller en förskjutning åt det ena eller andra hållet kan ha vissa konsekvenser för den service som kommunerna erbjuder sina invånare. När jag nu har angivit vissa allmänna motiv för att utskottet hyser stark tvekan i fråga om önskvärdheten och behovet av en bibliotekslagstiftning, så har jag inte därmed uttalat mig i frågan, huruvida nya statliga insatser i någon form för folkbiblioteken skulle vara önskvärda. Jag kan inte rimligen föregripa litteraturutredningens kommande förslag, som jag har en del med att göra. Men jag förstår inte riktigt fru Hjelm-Wallén, som utan vidare förutsätter att utredningen inte kommer att ta upp de problem som behandlas i motionen. Alldeles givet måste utredningen exempelvis allvarligt granska problematiken kring en bibliotekslagstiftning. Däremot är det väl ganska klart att jag inte kan ge fru Hjelm-Wallén några allvarliga förhoppningar när det gäller förslag från utredningen i den riktningen.

Jag vill erinra om att det i direktiven till litteraturutredningen slås fast att den bl.a. skall pröva lämpligheten av en motsvarighet till den norska stödköpsordningen. Denna innebär att man med statliga medel finansierar en spridning av nya böcker till alla bibliotek i Norge. Det är en ordning som uppenbarligen påverkar bibliotekens servicemöjligheter men som också på sina håll mött motstånd därför att detta har uppfattats som en inblandning, en olämplig påverkan av bibliotekens eget bokval. Om vi här i landet skall överväga någon variant av denna norska ordning är det klart att vi ställs inför liknande problem. Men om den kommer och i vilken form den än kommer får den alltså betydelse för biblioteken i stort. Med andra ord: Vissa statliga åtgärder av generell natur till främjande av folkbiblioteksverksamheten kan mycket väl bli aktuella. Däremot vågar jag hävda att det, så långt man nu kan se, inte finns några övertygande skäl att på detta område införa en obligatorisk lagstiftning.
Fru talman! Jag är ense med herr Björk i Göteborg att vi generellt sett har en mycket hög standard på våra bibliotek. Vad jag påpekat är ojämnheten i folkbibliotekens standard — detta har också SÖ vitsordat i sitt remissvar. Vad man då kan göra är, som jag försökte skissa, att stifta en bibliotekslag. Jag är övertygad om att en sådan inte kommer att beröra alla kommuner utan kanske bara ett litet fåtal. Men jag tror att det skulle kunna gå att göra en sådan lag så pass flexibel att man inte behöver råka ut för sådana svårigheter som herr Björk redovisade. Det har fungerat i Norge, Danmark och Finland och har där känts som ett stöd för Jag är glad att litteraturutredningen kommer att ta upp frågan. Jag anser inte att det nödvändigtvis behövs en bibliotekslag — det kan ju också tänkas andra former av inflytande och ekonomiskt stöd från statens sida. Jag känner i likhet med herr Björk oro inför de diskussioner om avgiftsbeläggning av biblioteksservicen som nu förekommer i en del kommuner. Jag anser att det skulle vara ett direkt grundskott mot själva idén med folkbibliotek. Det är en av orsakerna till att jag ytterligare skulle vilja understryka behovet av en översyn, och jag hoppas att litteraturutredningen noterar detta.
Fru talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i herr Björks i Göteborg anförande.

Jag har ingenting emot att rikta den pekpinnen mot finansministern. Däremot vill jag inte gärna, fastän jag delar herr Björks principiella uppfattning, i riksdagen uttala mig på ett sådant sätt att jag kan anses medverka till att urholka den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Jag tycker inte att man skall vara så blyg för Gunnar Sträng att man avstår från att säga självklara ting. Vi är väl många som mycket väl kan tänka oss att vissa mindre angelägna former av service kan avgiftsbeläggas, men jag tror att de flesta av oss anser det lika självklart att just boklånen är en form av service där detta icke bör komma i fråga. Jag har utomordentligt svårt att tänka mig att finansministern skulle vara av en annan mening. gav följande resultat:

Fru talman! När riksdagen 1968 behandlade förslaget till revidering av läroplan för grundskolan fanns i statsutskottets utlåtande en reservation från centern och folkpartiet. Jag ber att få citera vad som stod i den: ”Erfarenheterna har emellertid visat att de tvåbokstaviga linjerna i det nuvarande högstadiet för närvarande samlar en betydande del av eleverna i årskurs 9, under de senaste åren mer än en femtedel. Man torde utan tvekan kunna göra den bedömningen att flertalet elever på de praktiska linjerna har upplevt sin utbildning som värdefull. Detta har omvittnats från lärarhåll, och ett flertal länsskolnämnder och andra remissinstanser har också understrukit att slopandet av dessa linjer kan komma att innebära en allvarlig försämring av ifrågavarande elevers situation. Utskottet anser det nödvändigt att man i den nya läroplanen söker tillgodose dessa elever utan att försvaga högstadiets karaktär av att vara i huvudsak sammanhållet. Detta kan ske genom att man utformar tillvalsämnena teknik, konst och ekonomi så att de praktiska momenten får en central ställning. Dessa tillvalsämnen måste innehålla så mycket praktiskt utövande verksamhet att de kan upplevas som verkliga alternativ för de elever som har en sådan intresseinriktning.” Denna reservation grundade sig på en motion från de båda mittenpartierna. Vi deklarerade alltså vid det tillfället en farhåga för ett alltför teoretiserat högstadium, främst med tanke på olika elevers intresseinriktning och läggning. Tyvärr har denna farhåga i långa stycken besannats. Det omvittnas i dag av alla som har med skolfrågor över huvud taget att göra och kanske framför allt från dem som sysslar med skolfrågor på högstadiet kommer det fram bekymmer och farhågor för utvecklingen på skolans område. Skolan står i dag under debatt på ett sätt som vi inte har upplevt på länge. Det är klart att vi måste räkna med ökade påfrestningar och ökade problem med tanke på att vi nu har en nioårig obligatorisk skolgång; det vore konstigt om den skulle kunna genomföras utan gnissel. Men vi skall inte blunda för att situationen i dagens skola inte är bra. Detta gäller framför allt högstadiet. Möjligheterna till en meningsfull undervisning försvåras i hög grad genom att många elever upplever sin situation på sådant sätt att de har svårt att anpassa sig till ordningen i skolan. De hittar i många fall ingen direkt motivering för att gå i skolan i nio år. De här problemen känner vi alla till och kan inte undandra oss dem. Centerns motion vid årets riksdag i denna fråga tar upp problemet som gäller obalansen mellan teoretiska och praktiska ämnen på grundskolans högstadium. Vi knyter an till vad vi sade 1968, när nu gällande läroplan antogs av riksdagen. De farhågor vi då hyste och som jag nyss nämnde har besannats i sådan omfattning att vi har funnit angeläget att ta upp frågan om en översyn av läroplanen. Många säger att det är för kort tid som har gått sedan riksdagen antog läroplanen. Det är riktigt att det är en relativt kort tid, men med den utgångspunkten som vi har tycker vi oss stå på fast mark när vi anser att tillräckligt lång tid har förflutit för att man skall varsna de problem som finns och för att vidta åtgärder i syfte att komma till rätta med dem. Det är en slagsida i läroplanen till de praktiska ämnenas nackdel. Det är bara att konstatera detta. Följderna har heller inte uteblivit. Alltför många elever saknar en för deras intresseinriktning lämpad undervisning, och detta tar sig sådana uttryck som dem jag nyss pekade på. För att nå en bättre balans kräver vi i motionen 502 en översyn av Lgr 69. I utskottsbehandlingen har vi lyckats nå en enighet, som i stort går motionärerna till mötes, och jag vill uttrycka en tillfredsställelse över att vi kunnat nå enighet i dessa sammanhang. Det gläder mig att vi kunnat komma överens om att hos Kungl. Maj:t ge till känna att man inom skolöverstyrelsen i ökad omfattning skall beakta de problem som vi tagit upp, dvs. de praktiska momentens inslag i de olika ämnena, framför allt i tillvalsämnena konst, ekonomi och teknik. Många hårda ord fälls i dag om grundskolan, och jag skulle vilja säga att de som tar till ordentligt och nära nog dömer ut skolsystemet gör sig skyldiga till ett lika stort fel som de som försöker göra gällande att det inte finns några bekymmer utan låtsas som om inga problem fanns. Det är lika illa vilken väg av dessa man väljer. Dagens skola har många brister — därom råder ingen tvekan. Men enligt vår mening gäller det att inom ramen för den nioåriga grundskolan göra förbättringar. I dag diskuterar vi en översyn av läroplanen, en annan gång diskuterar vi klasstorleken, en tredje gång skolenheternas storlek osv., allt i syfte att nå en bättre tingens ordning, att hitta en avvägning som bättre passar för olika unga människors intresseinriktning och läggning. Vi får säkert anledning att återkomma också i den här frågan. Från vår sida följer vi den med noggrann uppmärksamhet, och vi gör det därför att frågan är av avgörande betydelse för många människors framtid. Den är av avgörande betydelse för grundskolans funktionering när det gäller att skapa förutsättningar för människors framtid. Det är också ganska naturligt att skolan, som har så många vittomfattande förgreningar, omfattas med ett stort intresse. Att man från föräldraföreningar och andra berörda organisationer tar aktiv del av de problem som där finns är en självklarhet, men man skulle kanske önska någon större aktivitet i vissa fall. Jag är övertygad om att det icke går att lösa alla de problem, som i dag finns på skolans område, med mindre än att ett ytterligare utbyggt samarbete mellan hem och skola kommer till stånd. Det är orimligt att begära att man i skolan skall klara av alla de bekymmer som tynger många av eleverna när de kommer till skolan. Självklart är att skolan måste kunna erbjuda en undervisning och en utbildning, som stämmer överens med vad läroplanen anvisar, och läroplanen talar på många ställen om önskemålet av en individualiserande undervisning och en anpassning av denna till individens läggning och behov. Jag vill, fru talman, än en gång uttrycka min tillfredsställelse över att vi blev så pass sams i utskottet. Vi har från vår sida inte funnit anledning Nr 127 att utveckla några synpunkter, vare sig i form av en reservation eller ett Onsdagen den särskilt yttrande, eftersom vi anser oss ha nått så pass långt på vägen i 29 november:1972 fråga om våra krav och önskemål. [ren rs Beträffande den reservation som är fogad till betänkandet kommer Läroplanerna för andra talare efter mig att gå in på den. Jag nöjer mig därför med att yrka grundskolan och bifall till reservationen.

Herr talman! När riksdagen år 1968 fattade beslut om det frivilliga skolväsendets utformning var det tre principer som blev vägledande för beslutet. För det första skulle samtliga utbildningsvägar efter grundskolan i det tidigare gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan slås samman till en skolform för att en samordnad planering skulle bli möjlig att åstadkomma. För det andra skulle man sträva efter att vid varje skolenhet erbjuda eleverna ett så allsidigt val av studievägar som möjligt, och för det tredje skulle de utbildningsvägar som tidigare låg inom yrkesskolan förändras och ges en bredare och mer teoretisk inriktning. I remissbehandlingen av yrkesutbildningsberedningens förslag framkom från ett flertal instanser oro över den nedskärning av den rena yrkesutbildningen som blev en följd av förslaget om att ge en bredare inriktning åt yrkeslinjerna. Man sade dock att de nackdelar som detta medförde lätt skulle vägas upp genom de möjligheter till vidare studier som eleverna även från dessa linjer skulle få genom y-linjernas förändring. Beträffande de rena yrkesmomenten, som kvantitativt beräknades minska med ca 40 procent, ansåg man att ökad effektivitet i undervisningen och fortsatt försöksoch forskningsverksamhet skulle leda till samma resultat som tidigare. Om vi då ställer dagens gymnasieskola i relation till de mål för verksamheten som formulerades och beslutades 1968, kan vi bara konstatera att måluppfyllelsen ur den här synpunkten sett varit god. Organisatoriskt har vi en sammanhållen gymnasieskola. Strävan är att lägga så många linjer som möjligt till en skolenhet, även om debatten om skolornas storlek här har fört in nya, begränsande komponenter. Slutligen har yrkeslinjerna fått en bredare utformning.

Skolarbe tet skall byggas upp så att ”eleverna ges möjlighet att bygga upp sin självtillit, initiativkraft, uthållighet och förmåga till samarbete”. Förverkligandet av gymnasieskolans mål och en fortskridande förnyelse av det inre arbetet, kan man sedan läsa i läroplanen, fordrar i hög grad samverkan såväl utåt med föräldrar, myndigheter och näringsliv i det omgivande samhället, som inåt mellan de många som i olika befattningar har att leda, utföra och vidareutveckla arbetet i skolan. Det här är välformulerade mål som knappast någon kan finna anledning att kritisera. Alla som kommer i kontakt med dagens skola måste emellertid konstatera att det som står skrivet i läroplanens allmänna målsättningsdelar alltför ofta ligger långt ifrån den praktiska, vardagliga verksamheten.

I det läget skulle man naturligtvis kunna nöja sig med att konstatera, att dagens skola rymmer så många mot varandra stridande mål att det är helt omöjligt att uppfylla dem alla. Man får i stället försöka prioritera några och inrikta sig mot dem, Den norske professorn Nils Christie har i sin bok Om skolan inte fanns formulerat problemet så här med avseende på de norska förhållandena — och det gäller ju ganska mycket även svenska: ”Problemet är att både storting och reglementsförfattare vill uppnå två saker samtidigt. Och båda är sådana som tar död på varandra. De vill skapa ett levande skolsamhälle där det är både gott och viktigt att vara. Men samtidigt vill de något annat.

Det är ju en bra målsättning. Man skall tycka om att gå i skolan därför att man upplever det som man sysslar med där som meningsfullt, och man skall ha möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Men så fungerar det ju inte. Annars skulle vi naturligtvis inte ha den stora frånvaron på gymnasieskolan, de många studieavbrotten och de många kapsejsade eleverna som behöver speciell hjälp för att klara sig. Lösningen på det här problemet måste ju då vara att man ger den lokala skolstyrelsen större möjligheter att själv utforma läroplaner och göra de förändringar och justeringar i timplanerna som kan vara föranledda av de aktuella och skiftande behov som kan dyka upp vid skilda tillfällen. Att göra en statisk timplan som slaviskt skall följas i alla skolor med de mest varierande förutsättningar i fråga om elevintressen, elevförutsättningar, lokaltillgång, lärare, ekonomiska resurser, skolledarinriktning etc, måste vara helt felaktigt och direkt motverka de syften som läroplanen säger sig tala för. Vår traditionellt hårt centralstyrda skola måste ersättas av en decentraliserad skola, där det kring en kärna av läroplansbestämda aktiviteter ges reella möjligheter för skolstyrelse, skolledning, elever, lärare och föräldrar att på det lokala fältet utforma skolan på ett sätt som bäst svarar mot de behov som finns. Utbildningsdepartementets oförmåga att tänka i dessa kategorier har varit massiv och envis, med enstaka undantag för randanmärkningar av typen ”fritt valt arbete” och ”timme till förfogande”. I den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 45 med herr Larsson i Staffanstorp som första namn visas på ett litet steg på vägen i riktning mot en bättre fungerande skola. Det gäller i det här fallet svenskundervisningen. Från många håll har svenskundervisningens uppläggning i gymnasieskolans y-linjer hårt kritiserats. Elever som annars undervisas i grupper med 16 skall helt plötsligt gå tillsammans med andra avdelningar och i grupper med 30 elever läsa svenska. Spännvidden i de nya klasserna mellan förutsättningar och intresse för ämnet hos de enskilda eleverna är enorm, och lärarna ställs ofta inför helt omöjliga krav. Som vanligt i en sådan situation är det de svagaste eleverna som kommer i kläm. Den som är blyg och tillbakadragen, som har svårt att finna ord och ändå värre för att läsa och skriva yttrar sig naturligtvis inte särskilt ofta i en grupp med bara duktigare kamrater. Det blir inte den eleven som får ut mest av dessa lektioner. Ofta har man av schematekniska skäl tvingats lägga ihop sådana svenskgrupper på de tvååriga linjerna från klasser med mycket varierande intagningspoäng. Att det skapar problem både för lärare och elev är väl ganska självklart. Många elever reagerar med att skolka från dessa lektioner eller ägnar sig åt allmänt störande verksamhet i klassrummet. En mycket stor del av dem skulle hellre önska sig ytterligare några timmars yrkesarbete, i vilket de finner skolan meningsfull — och det var ju målet — och få uppleva glädjen i att lyckas. Men av vissa luddigt formulerade likformighetsoch jämlikhetsskäl gynnar vi i stället de teoretiskt intresserade eleverna. De får ägna sig åt det de vill göra större delen av tiden, medan de som har en uttalad praktisk inriktning fråntas denna rätt att ägna sig åt sina intressen för att i stället ofta bara sitta av teoretiska lektioner. Jag är helt medveten om att förhållandena varierar från plats till plats och från år till år. Men i den reservation som bygger på en motion av herr Richardson och mig föreslås just därför, att den skolstyrelse som konstaterar problem av detta slag skall få rätt att göra de jämkningar i timplanen som kan bli nödvändiga. Det måste i så fall vare bättre att ge en elev två timmar svenska i en grupp på 16 elever, så att han verkligen lär sig läsa och skriva — färdigheter som är helt nödvändiga för fortsatt utbildning, för yrkesverksamhet och för allmän social kontakt — än att han passivt sitter med i en fyratimmarsgrupp på 30 elever, där det mesta Nr 127 som sägs och görs lämnar honom totalt opåverkad — ja, han kanske 29 november 1972 Herr talman! Jag är helt medveten om att de förändringar som <— föreslås i reservationen kan verka futtiga i förhållande till de mera BR AU övergripande problem som jag försökte skissera i inledningen av mitt SUN SA ny anförande. Vi ser dem emellertid från vårt håll i två perspektiv. I det gymnasieskolan kortare perspektivet vet vi att förändringarna skulle innebära klara förbättringar och lösningar av vissa av de just nu brännande problemen i gymnasieskolan.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

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 45 är knutna dels en reservation, dels två särskilda yttranden. Såväl reservationen som de särskilda yttrandena berör bl.a. frågan om ett ökat utrymme för den praktiska undervisningen, och det visar den stora vikt som vi äster vid dessa problem. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet vid behandlingen av detta ärende, fru Sundberg och jag, står för det särskilda yttrandet nr 2 vid utskottets betänkande. Vi erinrar i det särskilda yttrandet om den oro som kom till uttryck redan 1968 för att grundskolans högstadium skulle bli alltför teoretiskt inriktat. Såväl herr Elmstedt som herr Stålhammar har varit inne på denna diskussion. Låt mig, herr talman, erinra om att bl.a. herr Wallmark från vårt parti i debatten i första kammaren tog upp detta problem. Han ställde då frågan på följande sätt: ”Frågan är då vad som händer i fortsättningen med den grupp av ungdomar som har intresse åt detta håll” — dvs. åt det praktiska hållet — ”och som i varje fall inte har intresse för rent teoretiska studier.

Det är precis efter den linjen som vi motionärer från moderata samlingspartiet också i år har lagt fram vår motion. När man sedan går till utskottets skrivning, finner man att utskottet i stort sett nu i efterhand ger oss rätt i den oro som vi framförde. På s. 4 i utskottsbetänkandet står det en del som faktiskt är ganska viktigt. Utskottet konstaterar först att förutsättningarna för arbetstrivsel i skolan ”bestäms i hög grad av i vilken utsträckning de olika ämnena framstår som meningsfulla för eleverna och förmår dem till viljeanspänning”. Ingen kan ha något emot det uttalandet, och det är helt naturligt att då måste man också inrätta skolan därefter.

Herr talman! Det är klara besked, och det är glädjande besked från ett enigt utskott. Det visar en tillnyktring och samtidigt också ett erkännande av att våra varningar varit befogade och att den politik vi tidigare från moderata samlingspartiet har fört i princip har varit riktig. Man kan faktiskt här säga att det lönar sig att arbeta. Ibland ger det ett resultat. Det är min förhoppning att vi inte skall behöva vänta alltför länge på resultatet av det här tillkännagivandet. Många föräldrar, elever och lärare kommer att med stor tillfredsställelse hälsa den förbättring av högstadiet som ökade praktiska moment i undervisningen kommer att innebära. Man får hoppas att det kommer att resultera i en förbättrad arbetssituation på högstadiet. Tyvärr har emellertid utskottet sedan inte visat lika stor förståelse när det gällt förbättringar i det nya gymnasiet. I motionen 1159 har jag begärt utredning och förslag om rent yrkesinriktade linjer på gymnasieskolan. Utskottet avstyrker motionen, dels med hänvisning till de specialkurser som finns inom gymnasieskolan, dels också med hänvisning till att mera omfattande erfarenheter saknas av den nya gymnasieskolan. Bägge påståendena är i princip riktiga, men vad jag efterlyser är en undervisning som liksom den gamla yrkesskolan ger ungdomar som vill ha det en ordentlig yrkesutbildning. Det är ett faktum att i dag vill väldigt många ungdomar ha en sådan utbildning, och näringslivet behöver yrkeskunnigt folk. Jag vill gärna hänvisa till en artikel i tidningen Vår industri, nr 11 för år 1972, under rubriken ”Industriskola bättre än gymnasium”. Utbildningschefen Knut Ekström vid ASEA i Västerås konstaterar där att ungdomar som gått tvåårig gymnasieskola måste komplettera med två års intern utbildning vid ASEA innan de når samma nivå som eleverna från företagets industriskola. Orsaken är att de praktiska övningarna inom gymnasieskolans yrkesutbildande linjer minskat med 40 procent jämfört med den gamla yrkesskolan,. Herr Ekström beklagar också att skolmyndigheterna inte har velat nappa på förslag om en mera näringslivsanpassad utbildning. Men det verkligt intressanta är det siffermaterial som finns i artikeln. Höst och vår brukar ASEA ta in 40—60 elever. Tidigare har man haft ett 80-tal sökande varje halvår, men i augusti i år hade man inte mindre än 243 ansökningar. Den siffran visar vilket stort intresse ungdomarna har för att få en rent praktisk yrkesutbildning. Utskottets andra skäl — att vi i dag har så ringa erfarenhet av det nya gymnasiet — är också riktigt. Men vi tillät oss att i vår motion återge ett uttalande av utbildningsministern vid årets skolvecka, där han sade att vi inte av prestigeskäl skall försena åtgärder, som syftar till att rätta till brister i grundskolan och i gymnasieskolan. Det finns redan nu på sina håll så negativa erfarenheter av den nya gymnasieskolan att man även på det här området rimligen behöver tänka om. Inga prestigeskäl får hindra en omprövning, och det är inte så egendomligt om rätt många ungdomar i dag har svårt att anpassa sig till den teoretiska utbildningen inom den nya gymnasieskolan. En elev som har gått nio år i grundskolan och är skoltrött vill många gånger få lägga händerna på ett direkt praktiskt arbete, skaffa sig en praktisk utbildning. Man kan beklaga att han kanske inte har intresse för de rent teoretiska studierna, men man får acceptera faktum och enligt mitt förmenande inrätta skolan därefter. Det talas så mycket om rättvisa och jämlikhet, och jag tycker att det i båda dessa hänseenden finns anledning att ha ett skolsystem som på alla nivåer ger ungdomar möjlighet att anpassa sig inom skolan. Till sist, herr talman, vill jag beröra ett yrkande som herr Werner i Malmö m.fl. tagit upp i motionen 1167. Motionärerna påpekar att skollagen ger möjlighet, då särskilda skäl därtill föreligger, för elev att utbyta skolgången under åttonde och nionde skolåret mot praktisk yrkesutbildning. Motionärerna vill emellertid ha en större frihet för skolan att medge sådant utbyte. Man säger på många håll att det är en rättighet, som ungdomarna har, att gå nio år i grundskolan.

Och med hänsyn till den omfattning som vuxenundervisningen numera har fått har de mycket stora möjligheter att i framtiden komma igen om studieintresset kommer tillbaka — och det vet vi att det ofta gör. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utbildningsutskottets betänkande nr 45.

Herr talman! Såsom möjligen kammarens ledamöter har upptäckt behandlas i det här betänkandet många motionsyrkanden. Det omfattar sammanlagt 17 punkter, och utskottet har enhälligt avstyrkt motionsyrkandena på alla punkter utom två, där utskottet föreslår att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört, och en, där en reservation föreligger. Det föreligger alltså en betydande enighet bakom det här betänkandet, som det finns anledning att i likhet med tidigare talare uttala tillfredsställelse med. Men det är litet anmärkningsvärt, herr talman, att utskottsledamöter — sedan utskottet skrivit ihop sig i ofta rätt besvärliga frågor — i efterhand kastar fram särskilda yttranden i vilka de tar tillbaka en väsentlig del av det man skrivit ihop sig om i betänkandet i övrigt. Det ger anledning att överväga utskottets arbetsförhållanden, och jag vill gärna i det här sammanhanget uttala mitt störa beklagande över att hopskrivningar trots allt resulterar i särskilda yttranden av den typ som föreligger i det här betänkandet. Vi upplever en mycket omfattande debatt i samhället om skolan. Den är välkommen. Det har sagts tidigare i dag att skolan kostar mycket pengar och berör i stort sett alla människor. En debatt om skolan är därför mycket betydelsefull och nödvändig. De stora skolreformer som har lett fram till dagens sammanhållna högstadium i den nioåriga grundskolan och det nya gymnasiet är naturligtvis inte färdiga. Jag ber att få erinra om — det glömmer man ofta när man i dag kritiserar grundskolans högstadium — att den nionde årskursen i den sammanhållna grundskolan endast har pågått några månader. Att mot bakgrunden av de månadernas erfarenhet uttala den förkastelsedom över grundskolans högstadium som många människor gör kan inte vara sakligt berättigat. Vi vet alla att reformeringen av gymnasieskolan, som resulterat i det som vi kallar det nya gymnasiet, ännu inte lett till att någon har gått igenom detta nya gymnasium. Vi är sålunda medvetna om att man fortlöpande måste följa vad som händer och göra de justeringar som är nödvändiga. Jag är av den bestämda uppfattningen att det som sker i grundskolan och gymnasiet i dag huvudsakligen är en väl utförd verksamhet. De flesta elever och lärare sköter sina jobb bra. De lokala skolmyndigheterna sköter sina uppgifter bra, och det gör också de centrala och regionala myndigheterna. Men det är klart att det här och där förekommer problem med elevers anpassning — till och med allvarliga problem — och på många håll är inte personalen tillräckligt utbildad för att klara sina uppgifter. Vi är naturligtvis medvetna om att det gäller att göra de insatser som erfarenheten visar är nödvändiga för att på de punkter där det ännu inte är bra få det så bra som möjligt. Jag undrar, herr talman och mina damer och herrar, hur ofta vi tänker på att den förlängda skolplikten placerar dagens unga människor i en helt annan situation än den vi själva befann oss i i vår ungdom. När de unga måste gå i skolan nio år innebär det, att man bygger in i skolan problem som tidigare fanns utanför skolan — ungdomsproblem som alla ungdomar upplever men som förr i så många fall fanns inte i skolan utan på arbetsplatserna eller i arbetslöshetsköerna. Vi har i skolan byggt in en del av den ungdomsproblematik som tidigare fanns utanför skolan, och det är självklart att de frågorna inte omedelbart kan lösas helt tillfredsställande. Det kräver erfarenhet. Vi har varit medvetna om det och vi var det inte minst när riksdagen för några år sedan begärde att SIA-utredningen skulle tillsättas, en utredning vars uppgift skulle vara att försöka komma till rätta med de problem som leder till skolk och andra avarter i skolan. Det talas mycket om att grundskolan skulle. vara för teoretisk. Vi har i utskottet enhälligt skrivit att i den fortlöpande läroplansrevision som skall förekomma skall vi eftersträva — och där markerar utskottet en viljeinriktning — en utveckling i riktning mot mera av praktisk verksamhet och praktisk utbildning. Men också här skadar det inte att vi ser tillbaka litet. I den grundskola som föregick den som vi nu just håller på att genomföra i praktiken valde 75—80 procent av eleverna teoretiska linjer. Endast omkring 20 procent av eleverna valde praktisk utbildning. Det fria valet ledde till att en överväldigande majoritet tog de teoretiska gymnasieförberedande utbildningslinjerna. Det som hänt med det sammanhållna högstadiet är ju att vi kraftigt ökat inslaget av praktisk utbildning. De flesta elever får i dag ungefär 40 procent av sin undervisning i praktiskt-estetiska ämnen. I förhållande till dem som tidigare valde rent praktiska linjer i grundskolan får naturligtvis de nuvarande eleverna mindre av praktiskt utbildningsinslag, men det vi kallar praktiska inslag i utbildningen har genomsnittligt kraftigt ökat. Vi är alltså på väg i den riktning som utbildningsutskottet menar att vi ytterligare bör sträva att komma framåt i. Det här gäller grundskolan, När det gäller gymnasiet är jag litet mer överraskad över den kritik som i reservation och i särskilda yttranden riktas mot bristande balans mellan praktisk och teoretisk utbildning. De allra flesta elever i gymnasieskolan går ju på en direkt yrkesförberedande linje. När det i ett särskilt yttrande, märkt , talas om en överteoretisering av gymnasieskolans direkt yrkesförberedande linjer, undrar jag om damerna och herrarna har klart för sig vad det här rör sig om, På exempelvis en teleteknisk utbildningslinje har man 38 undervisningstimmar i veckan. Av dem är för de flesta elever 30 anslagna till direkt yrkesutbildning. Det återstår bara åtta veckotimmar av det som kallas överteoretisering i det här särskilda yttrandet, och av de åtta timmarna är två gymnastik, en arbetslivsorientering och en ”timme till förfogande”. Rent teoretiska timmar är egentligen de fyra svensktimmarna. Vet ni vad ni talar om, när ni talar om överteoretiseringen av gymnasieskolans direkt yrkesinriktade linjer? Nu säger alla de borgerliga reservanterna att de där fyra rent teoretiska timmarna kan man väl skära ner ytterligare, så att det bara blir två. Är det en rimlig lösning, mina damer och herrar, samtidigt som vi är medvetna om att gymnasieinspektörerna — säkerligen med rätta — kritiserar gymnasieelevernas kunskaper i svenska? Om man har satt sig in i vad läroplanerna handlar om, kan man inte finna någon rimlig anledning att här tala om en överteoretisering av gymnasieskolans yrkeslinjer och begära att det ytterligare skall skäras i den lilla teori som finns kvar. Det här är egentligen inte en fråga om läroplanerna utan en fråga om hur de tillämpas. Skolöverstyrelsen är medveten om att man på sina håll kan diskutera om svenskundervisningen på de yrkesinriktade linjerna är upplagd på det riktigaste sättet med hänsyn till att eleverna där skall lära sig att läsa arbetsinstruktioner osv. Därför fortgår det ett oavbrutet arbete i skolöverstyrelsen som jag finner anledning att här ge ett mycket gott betyg. Jag har exempelvis i min hand ett nyutkommet aktstycke där skolöverstyrelsen rekommenderar hur samverkan skall ske mellan sver Nr 127 och fordonsteknik i årskurs 1 på tvåårig fordonsteknisk linje i gymnasie Onsdagen den skolan. Man ger fortlöpande ut sådant material för att handleda lärarna, 29 november 1972 så att tillämpningen av läroplanens bestämmelser skall bli så bra som — — — — möjligt? Läroplanerna för Vi löser inte några problem genom att rent allmänt tala om en grundskolan och överteoretisering — det är att fullständigt förvränga bilden av den skola vi gymnasieskolan har att arbeta med. Jag har nu, herr talman, berört den reservation som är fogad till betänkandet. Av de två särskilda yttrandena har jag klarat av nr 2, det moderata yttrandet om överteoretiseringen. Men det finns ett till: ett sällsamt yttrande från folkpartiet om särskild studiegång för elever i årskurs 9. Man har kommit på den idén att man kanske, under skolstyrelsens överinseende, kunde skicka ut eleverna ett par år i yrkeslivet och sedan tvinga dem att komma tillbaka. Det betyder alltså att man skall förlänga skolplikten med ungefär två år. Det står inte ett ord i yttrandet om vad det innebär i administrativt avseende för kommunerna. Man skall ha ungdomarna i sin hand ytterligare två år ute i yrkesarbete och sedan skall de komma tillbaka, för skolplikten skall inte minska; den skall tillämpas på ett annat sätt. Jag är inte främmande, herr talman, för några vettiga lösningar för att komma till rätta med de problem i skolan som vi ännu inte har löst. Men jag är övertygad om att svenska folket aldrig kommer att acceptera en sådan lösning. Den innebär alldeles för mycket krångel och en orimlig administrativ sits i de olika lokala skolförvaltningarna. Herr Strindberg sade i sitt anförande att nu får äntligen moderaterna rätt; vad vi skrivit i utskottsbetänkandet är i stort sett vad de ville för några år sedan i en reservation. Jag vet inte om jag kan glädja eller göra herr Strindberg ledsen med att säga att det som utskottet har skrivit på den sidan herr Strindberg citerade är ett referat av den läroplan för grundskolan, som vi tillämpar och som herr Strindberg och hans partivänner så kritiskt granskar i olika sammanhang. Jag noterar, herr talman, med tillfredsställelse att herr Strindberg är nöjd med de avsnitten av den nya läroplanen för grundskolan. Får jag till sist säga att jag instämmer med dem som har menat att om vi skall klara de problem som är olösta ute i skolan när det gäller anpassning och vantrivsel på många håll, så måste det ske i samverkan mellan alla berörda parter.

Jag vill även betona vikten av att vi fortlöpande förändrar lärarutbildningen på ett sådant sätt att lärarna får hjälp att lösa problem som de i sin tidigare utbildning inte har lärt sig att lösa. Det gäller dels lärarnas grundutbildning, dels lärarnas fortbildning. Jag hoppas 161 11 Riksdagens protokoll 1972.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
Herr talman! Det var en säregen matematik utbildningsutskottets ordförande herr Alemyr ägnade sig åt när han konstaterade att inslagen av praktiska moment såväl i grundskolan som på gymnasieskolans yrkeslinje har ökat. Det är tydligen en verklighet som har undgått alla som dagligen arbetar med skolan. Det är nämligen så, herr Alemyr, att de praktiska momenten på y-linjerna i gymnasieskolan har minskat med 40 procent. Det kan man räkna ut rent matematiskt. För det första har timtalet gått ned, för det andra har lektionen minskats från 60 till 40 minuter, för det tredje har läsåret kortats. Herr Alemyr kan naturligtvis säga att i det här läget, när svenskundervisningen ger dåligt resultat, vore det fel att ta bort eller minska den. Men frågan är varför svenskundervisningen ger dåligt resultat? Herr Alemyr lever i den vanföreställningen att undervisning är detsamma som inlärning. Men inlärningen är ju en aktiv process som äger rum inom eleven själv, och för att denna inlärning skall äga rum fordras att vissa förutsättningar är uppfyllda. Bland annat det att eleven upplever undervisningen som meningsfylld. Lärarna, som , möter detta problem dagligen, har en helt annan uppfattning än herr Alemyr, och de bör väl i alla fall tillerkännas en viss sakkunskap. I Skolvärlden, nr 6 år 1972, uttalar sig många lärare. Jag skall bara citera några: ”Vad vi önskar oss är mindre klassavdelningar. Varför inte endast 16 elever och bara tre veckotimmar i årskurs 1?” ”Bland de problem som återstår att lösa är frågan om delningstalet. Vi måste få en yrkesinriktad svenskundervisning och därför vore det konsekvent att grupperna var delade.” En annan säger: ”Undervisningen i svenska i årskurs 1 måste av naturliga skäl ges annan inriktning än den i treåriga linjer.” Det är bra att skolöverstyrelsen har tagit ett initiativ för att få undervisningen i svenska mera meningsfull. Men då är vi åter inne i den här målkonflikten, då vi konstaterar att de tvååriga linjerna i gymnasieskolan inte kan ha samma inriktning i ämnet svenska — och det var ju ändå en grundförutsättning när denna skola skapades. Varför då inte ta steget fullt ut och ge den tvååriga svenskundervisningen en inriktning och utformning som svarar mot elevens behov, så att han har direkt nytta av det när han kommer ut? Det vi vill med vår reservation är just att den skolstyrelse som befinner sig i detta dilemma skall få denna möjlighet att dela klassen och säkra timtalet i svenska. Till sist bara en kommentar kring Stig Alemyr och svenska folket. Herr Alemyr känner verkligen mycket litet till svenska folkets uppfattning i denna fråga, om han anser att den av folkpartiet föreslagna lösningen beträffande årskurs 9 skulle betraktas som så dålig att ingen ville ha den.
Herr talman! Utbildningsutskottets ärade ordförande var inte på det klara med om han gjorde mig ledsen eller glad. Jag måste säga, herr Alemyr, att jag känslomässigt är helt oberörd av hans inlägg. Det var nämligen så att jag tillät mig att redan när jag citerade betänkandet, tala om att det citerade stod i Lgr 69 på s. 10. Men det som gjorde mig glad i utbildningsutskottets betänkande var följande passus: ”Inom ramen för här återgiven huvudprincip i läroplanen bör skolöverstyrelsen då kursplanernas anvisningar och kommentarer ses över tillmäta de praktiska momenten i skolundervisningen ökad betydelse, — — —” och att detta ges Kungl. Maj:t till känna. Det var alltså detta som gladde mig i allra högsta grad när det gällde utbildningsutskottets betänkande nr 45. Sedan vet jag inte om herr ordföranden i utskottet på något sätt — jag har svårt för att tro det kunde åsyfta moderata samlingspartiets representanter i utskottet när han påpekade att man, trots att det hade åstadkommits en gemensam skrivning, sprungit ifrån denna och avgivit särskilda yttranden. I det särskilda yttrande nr 2 som är fogat till utskottets betänkande är det nämligen två saker som tas upp. Det är den ökade möjligheten till avgång från grundskolans årskurs 9 och det är frågan om ökade praktiska inslag i gymnasiet. Detta är två saker som det inte var möjligt att föra fram och få någon gemensam skrivning om i utskottet. Vidare använde herr Alemyr uttrycket att man uttalade en förkastelsedom över skolan, över det nya gymnasiet. Ja, det är ett mycket hårt uttryck — ett uttryck som mig veterligt inte har kommit till användning vare sig inom utskottet eller i den debatt som har förts här i kammaren. Jag är den förste att erkänna att det finns en hel del inom skolan — på alla nivåer — som är väldigt bra, men det betyder inte att vi får sticka huvudet i busken och låtsas som om allting är bra. Vi måste ändå försöka följa med och acceptera att det finns en kritik emot skolan och att de nuvarande förhållandena av många elever och föräldrar och lärare upplevs som någonting galet. För herr Alemyr och mig är förmodligen varken sex eller åtta timmar teori i veckan speciellt avskräckande, men för elever på 16—17 år, som i den åldern är helt ointresserade av teori, kan det upplevas som någonting ganska avskräckande, och så skolkar man eller sitter möjligen av lektionerna. Det är detta som vi vill rätta till genom att få ökat inslag av fackteori och yrkesutbildning.

Herr talman! Jag skall bara säga några ord om ett par saker som utskottets ordförande var inne på.

Det är alltså vad utskottet har sagt Så några ord om en annan sak. Herr Alemyr talade om de praktiska linjernas betydelse tidigare och nämnde hur vi nu har det med fördelningen av de praktiska inslagen över hela linjen. Men det var ju ändå så att en fjärdedel av eleverna i det gamla systemet valde praktiska linjer, och för dem har det blivit besvärligt. Det är det frågan gäller, ingenting annat. Att den praktiska undervisningen har ökat för dem som valde teoretiska linjer är riktigt. Men för många i den ganska stora grupp som tidigare valde praktiska linjer — dock inte för alla — har det blivit en försämring, om man ser det från deras synpunkter och med tanke på deras förutsättningar.
Herr talman! När det gäller grundskolan reducerar herr Elmstedt problematiken genom att säga att det inte rör sig om mer än en fjärdedel eller en femtedel av de grundskoleelever som tidigare valde de praktiska linjerna. Jag kan hålla med om att det är där de problem uppstår som vi har talat om så många gånger. Jag har också tidigare i dag sagt att de problemen existerar och att vi skall försöka angripa dem på ett vettigt sätt och försöka lösa dem när vi vet mera om dem. På den punkten är vi alltså överens. Vi har också varit överens om den viljeinriktning vi markerat genom att säga, att när läroplanerna görs om bör vi sträva efter mera praktisk utbildning. På den punkten har jag inte sagt någonting som strider mot utskottets betänkande eller mot vad herr Elmstedt anförde När jag talade om att utskottet citerade läroplanen för grundskolan gjorde jag det i polemik med herr Strindberg, som uttalade sin glädje över att vi hade accepterat moderaternas tidigare synsätt. Då sade jag att de punkter som herr Strindberg talade om innehöll ett referat av läroplanen Det gällde naturligtvis inte klämmen och att-satserna i utskottets betänkande, där det talas om tillkännagivandet. Något sådant står inte i läroplanen, det är också jag medveten om Men det allvarliga i moderaternas skolpolitiska inlägg är att de kanske inte så mycket här i kammaren som på sina möten, vilka refereras i tidningarna — går till hårda angrepp mot dagens skola. De angreppen underblåser missnöjet och medverkar till att skapa oro i skolan. Det är utomordentligt allvarligt, och där finns det alltså skäl för att starkt kritisera det sätt på vilket man i moderata samlingspartiet offentligt diskuterar skolan. Sedan är jag fullt medveten om vad herr Stålhammar här sade. Men vad jag hänvisade till var att vid de praktiska linjerna — som moderaterna kallar för överteoretiserade — är det inte mer än fyra veckotimmar som är teoretisk undervisning. Övrig undervisning är praktisk. Och då går det inte att komma så mycket längre. Om vi tar bort all teoretisk undervisning kommer vi ändå inte mer än fyra timmar längre än där vi är i dag. Det var den matematiken som herr Stålhammar tyckte att jag hade konstruerat felaktigt på något sätt. Slutligen förstår jag att lärarna gärna vill ha mindre klassavdelningar. Det vill vi alla ha, om vi kan åstadkomma det. Men det kostar pengar, och här är det fråga om resurser. Om vi ökar lärartätheten, minskar elevtätheten och skär ner klassernas storlek så betyder det stora kostnader. Jag har fört mitt resonemang inom den nuvarande kostnadsramen och med hänsyn tagen till vad vi har råd med. När samhällsresurserna ökar, kan man naturligtvis diskutera att minska antalet elever i klasserna. Jag är dock inte säker på att det är den mest angelägna reformen.

Herr talman! När jag kritiserade herr Alemyrs matematik gällde det inte bara gymnasieskolans yrkeslinjer. Det gällde också herr Alemyrs påstående att det hade skett en ökning av de praktiska momenten i grundskolan. Utskottets betänkande på denna punkten skulle då bara vara ett konstaterande av riktigheten i den utveckling som inletts. Den matematiken kan jag inte få att gå ihop. Vidare finns det på gymnasieskolans yrkeslinjer också fler teoretiska ämnen än dem som herr Alemyr nämnde. Det rör sig således inte bara om undervisningen i svenska, utan det gäller också engelska och ett teoretiskt tillvalsämne. Men det som förundrar mig mest är att herr Alemyr tänker så statiskt. Han tror fortfarande att fyra timmars svenskundervisning ger dubbelt så bra resultat som två timmars undervisning i samma ämne. Detta vet vi ingenting om. Det kan mycket väl hända att vi med två timmars svenskundervisning i en grupp på 16 elever, som är motiverad och homogeniserad, får ett bättre resultat än med fyra timmars svenskundervisning i en stor grupp. Och då är det således inte fråga om att vi inte har resurser; det är bara fråga om en vilja att använda de resurser som finns till elevens bästa utan att vara låst vid några tidigare fattade beslut om organisationsformer. Statsrådet Ingvar Carlsson och professor Christie drabbade den 20 november samman i Dagens Nyheter — där förekommer ibland sådana sammandrabbningar mellan statsråd och personer som har kritiserat regeringen. Statsrådet Carlsson sade då till professor Christie: ”Du är beredd att gå betydligt längre än jag. Jag kan tänka mig justeringar i timplanerna, i sättet att arbeta pedagogiskt osv. Men jag vill inte ge upp målet om en likvärdig skola. — — — Men inom den ramen kan mycket diskuteras.” Det är så sant. Synd bara att utbildningsutskottets socialdemokratiska ledamöter och herr Alemyr inte har visat samma klarsyn som statsrådet Carlsson faktiskt gjort med detta uttalande.
Onsdagen den Herr talman! Herr Alemyr påpekade att det utanför denna kammare 29 november 1972 görs hårda angrepp mot skolan, Det är förvisso sant. Ingen kan förmena Porr RESER de människor runt om i vårt land som har uppfattningen att någonting är Läroplanerna för fel i vår nuvarande skola att på det bestämdaste påpeka detta. Och det är grundskolan och ju ändå vår uppgift som politiker att försöka att gemensamt finna vägar gymnasieskolan för att åstadkomma en skola som även människor utanför det här huset kan vara nöjda med.
Herr talman! Jag har aldrig ifrågasatt medborgarnas rätt att föra en sådan debatt. Jag har bara konstaterat att när man så medvetet som man gör från moderata samlingspartiet attackerar skolan, så medverkar man till att ett missnöje sprids, och det skapar oro i skolan, Det hjälper inte dem som arbetar i skolan, Det är ett negativt sätt att agera av moderata samlingspartiet. Till herr Stålhammar vill jag i korthet säga att han inte måtte ha hört vad jag har sagt. Jag har både i mitt anförande och i min replik sagt att vi naturligtvis är beredda att göra de justeringar i läroplaner och alla andra avseenden som erfarenheten visar är nödvändiga. Men vi har inte varit beredda att följa er den här gången, därför att vi icke tycker att det här yrkandet är bra. Det är självklart att när SIA-utredningen blir färdig med sitt arbete eller andra resultat framkommer som bygger på åtminstone någon tids erfarenhet, så skall vi försöka att inom ramen för tillgängliga resurser ytterligare förbättra den svenska skolan.

Herr talman! Utbildningsutskottet hemställer i betänkande nr 75 att riksdagen skall göra två olika tillkännagivanden i samband med behandlingen av betänkandet. Kraven på förbättrad undervisning i konsumentkunskap har ställts åtskilliga gånger. Nu tycks det äntligen skönjas en ljusning, till glädje också för oss som länge kämpat för den. För den enskilde eleven kommer dock det förväntade resultatet av det andra tillkännagivandet att bli av än större betydelse. Jag syftar då på det ökade inslaget av praktiskt arbete som här har diskuterats. Herr Alemyr påstår att moderata samlingspartiets kritik av den nuvarande skolan är destruktiv. Det hänger ihop med herr Alemyrs önskan att alltid när dessa problem diskuteras börja sitt anförande med att tala om att det i fråga om majoriteten av ställningstagandena har rått enighet. Men vi i vårt parti är icke ansvariga för den nuvarande skolan. Den kritik vi för fram vid möten, i pressen och i debatter är på inget sätt hårdare än den kritik vi framför i utskott och kammardebatter. Det borde alltså inte för utbildningsutskottets ordförande vara förvånande att vi i vårt agerande i skolfrågor även utanför riksdagen framför våra åsikter. När det gäller de delar av skolan som i dag inte fungerar till belåtenhet har väl det destruktiva ändå varit regeringens utbildningspolitik. Mycket är bra — det vill jag också gärna säga — men det går i dag inte längre att dölja att det finns vissa områden där förändringar måste komma till stånd. Därför är det glädjande att höra herr Alemyr säga — jag skrev ned vad han sade: Vi är beredda att göra justeringar. Jag förmodar att han därmed även avsåg förändringar osv. Det är andra tongångar än vi hörde när denna fråga diskuterades 1968. Det är inte ett stort steg tillbaka som de socialdemokratiska utbildningspolitikerna tagit i och med detta betänkande. Men det remarkabla och för oss glädjande är att det ändå är ett steg tillbaka, ett tillnyktrande och en uppmjukning av den envishet man visade då man i en missriktad jämlikhetssträvan trodde att alla elever skulle reagera likadant på skolan. Här har den praktiska utbildningen debatterats. Och jag skall inte förlänga den debatten. Men, herr talman, jag vill gärna beröra en liten del av det särskilda yttrande som herr Strindberg och jag fogat till betänkandet. Vi har gjort det mot bakgrunden av vår egen erfarenhet — en erfarenhet som jag tror att vi delar med varenda rektor och skolstyrelseledamot i detta land, och det är säkerligen heller ingenting nytt för utbildningsministern och de socialdemokratiska utskottsledamöterna. Det talas ofta om skolk. Men skolk är inte det största problemet. Det värsta och det svåraste är de skolvägrande eleverna, och dessa återfinns vanligen i årskurs 9. Det räcker inte att säga — som utbildningsutskottets ordförande gjorde — att denna årskurs haft sin nuvarande utformning bara ett par månader. Vi kan nämligen i varje skola konstatera att det blivit en försämring. Visst kan man släppa de skolvägrande eleverna enligt § 36 i skollagen, men det är de eleverna, herr talman, som mer än några andra behöver samhällets stöd och hjälp, ett stöd som de i dag inte får. Vi polishämtar nämligen inte femtonåringar, och det är jag glad för. Men vi underlättar inte heller för föräldrarna till dessa barn, Pojken eller flickan vägrar att gå till skolan — vad gör man då i praktiken? Åtskilliga ansvarsfulla rektorer vill inte avskriva fallet, utan genom föräldrakontakt och på annat sätt låter man eleven få arbeta med något han vill. Det stipulerade maxiantalet dagar i den särskilda utbildningsgången — 36 dagar — blir gärna 136, men eleven trivs och skolan håller kontakt. Dock, ju närmare vårterminsavslutningen man kommer med krav på avgångsbetyg, desto besvärligare får rektorn det med sitt samvete. Vore det inte riktigare att eleven i dessa fall — observera: när eleven själv vill det — fick sluta sin skolgång med någon form av praktisk utbildning. Antalet berörda elever är inte stort, och det är möjligt att göra en individuell prövning och individuell placering för varje sådan elev. Men han skulle fortfarande vara elev i grundskolan och — om ni så vill — stå under skolans beskydd. Som skollagen nu är utformad är den direkt fientlig mot det fåtal elever det här gäller, och våra skolstyrelser och rektorer är alldeles för människovänliga för att strikt följa skollagen. Därför, herr talman, tycker vi att det hade varit bättre om man på något sätt i grundskolan kunnat inordna en sådan praktisk utbildning för detta lilla antal elever. Nu har vi inte reserverat oss i frågan, eftersom SIA behandlar dessa problem. Men vi har likväl rätt — anser jag — att här föra fram våra synpunkter.
Herr talman! Den motion 502 från centerpartiet med herr Thorsten Larsson såsom första namn som vi har talat om tidigare i kväll inleds med ett konstaterande: ”De senaste årens kraftiga expansion inom skolans område har inneburit att bildningsnivån markant förbättrats. En hög allmänbildning är önskvärd för alla kategorier i samhället oavsett yrke och en förutsättning för att välståndet skall kunna öka.” Motionen tar i det följande upp den slagsida åt det teoretiska som många i dag upplever finns i grundskolan. Herr Elmstedt och flera andra talare har tidigare tagit upp detta. Det är väl sörjt, kan man säga, för den teoretiska allmänoch grundutbildningen. Men om den praktiska utbildningen kan man inte säga annat än att den har fått stå tillbaka — i vissa ämnen när det gäller det metodiska innehållet, men också när det gäller det praktiska tillvalet. Utskottets ordförande, herr Alemyr, tog upp och gjorde jämförelser med den läroplan vi hade tidigare och talade om det sneda teoretiska tillvalet. Det är riktigt att man valde på det sättet enligt den gamla läroplanen, men det fanns så många styrningseffekter att jag tror att vi inte riktigt kan jämföra med det val man gör i dag. Valet då hängde mycket ihop med det kompetensförhållande som rådde, där de praktiska tillvalen gav en betydligt sämre kompetensgrund än de teoretiska. Detta bidrog till att man valde på det sätt som skedde — det är helt förståeligt. Trots att Lgr 69 inte fullt genomförd kan vi konstatera att denna läroplan inte kommit till rätta med problemen. Den ger utslag som inte är till fördel för de unga och som delvis tar bort de mycket positiva effekter, vilka jag vill understryka finns i dagens grundskola. Vår motion utmynnar i ett yrkande om en översyn av Lgr 69 utifrån dessa utgångspunkter för att nå denna bättre balans mellan teoretiskt och praktiskt. Jag måste säga att det är mycket glädjande, när vi nu kan konstatera att utskottet hemställer att riksdagen skall göra ett tillkännagivande i denna fråga med anledning av vår motion 502 och en motion från socialdemokraterna med liknande innehåll. Jag delar inte fru Sundbergs uppfattning att detta skulle vara ett steg tillbaka, oavsett vilka grupper hon vänder sig till. Jag tycker snarare att man vill kalla detta ett steg framåt. Man tar vara på de erfarenheter som gjorts. Visserligen kan det sägas vara ett erkännande av att man kanske tog fel förra gången. Men jag betraktar det verkligen som ett steg framåt, när man så snabbt är varse att man här är inne på fel väg och ändrar sig efter de förutsättningar som finns. Det tycker jag är mycket positivt. Jag vill här också ta upp vad som kan bli följden av det beslut vi fattar i dag. Många människor — det har tidigare poängterats — kämpar en seg kamp med de förändringar som skolväsendet undergår. Lärare, elever och annan skolans personal, som verkligen lojalt följt upp de beslut som fattats här i riksdagen, är i dag många gånger trötta på förändringar och vill ha arbetsro för att anpassa sig till de skolreformer som håller på att genomföras. Det är därför viktigt att alla förändringar sker i bästa samförstånd och samråd med de människor som skall delta i förverkligandet av besluten. Jag vill understryka vad som tidigare sagts här, nämligen att det är angeläget att vi också får föräldrarna med i detta arbete. Det är en omöjlighet att kunna nå goda resultat i skolan med eleverna och för deras bästa, om man inte får ett väl utbyggt samarbete med föräldrarna, med kommunikation i båda riktningarna, med information om de förändringar som skall ske och i samråd om elevernas förutsättningar och valmöjligheter. Detta är oerhört viktigt. Men trots att man nu vill ha arbetsro finns det många — jag vill säga de flesta — som har upplevt denna obalans och som är beredda att ställa upp för den förändring som vi kommer att föreslå skall ske successivt inom ramen för den läroplan som gäller i dag. Jag tror det finns möjlighet att vidta smidiga förändringar som inte blir revolutionerande men som blir till fördel för alla som arbetar i skolan i dag, förändringar som gör att det blir större möjligheter för eleverna att känna stimulans i arbetet. Därmed har vi nått fram till en möjlighet att förbättra situationen i skolan där vi har problem, men jag tror långtifrån att vi löser alla problem genom det beslut som vi kommer att fatta här i dag. En grundförutsättning är trots allt att eleverna får möjlighet till självförverkligande, och det får de med större möjligheter till erfarenhet av praktiska ämnen än de har i dag. Det är alltså en fråga om att ge dem praktisk allmänbildning parallellt med att vi ger dem en teoretisk allmänbildning. Denna praktiska allmänbildning är värdefull ur många synpunkter, inte minst därför att eleverna då kan pröva sina olika anlag och därur dra viktiga slutsatser och göra värdefulla erfarenheter för studieoch yrkesval. Jag tror också att vi därmed på sikt får en inverkan på värderingarna av praktiska och teoretiska yrken och att vi kan få till stånd en utjämning därvidlag. Redan i dag tror jag vi kan skönja att vi är på väg åt det hållet; det har ju intagningen till gymnasieskolan verifierat inför det pågående läsåret. Till sist, herr talman, vill jag säga att om vi skall få en verklig balans mellan teoretisk och praktisk erfarenhet, är det också nödvändigt att vi ytterligare bygger ut kontakterna mellan skolan och arbetslivet och mellan skolan och samhället i övrigt. Eleverna måste i högre grad än i dag — och det trycket på skolan är stort — få delta i yrkesverksamheter av olika slag. Den snabba tekniska och strukturella utvecklingen har medfört att ungdomarna har mycket ringa erfarenhet av t.ex. det yrkesarbete som föräldrar och andra anförvanter utför, eftersom detta mestadels är beläget utanför hemmet och ofta långt bort från hemmet. Det är i dag nödvändigt att vi tar fasta på detta och inom ramen för vårt utbildningssystem och i samarbete med samhället utanför försöker åstadkomma möjligheter för ungdomarna att få erfarenheter på alla områden, när det gäller både det teoretiska och det praktiska, för att de på ett riktigt sätt skall kunna utnyttja sina förutsättningar. Detta är inte ett problem som kan lösas i en handvändning, men den viljeinriktning som utskottsbetänkandet markerar i denna fråga är av största betydelse, och den bör resultera i åtgärder utan onödiga dröjsmål. Det är viktigt att vi tar fasta på de utredningar som pågår och kontinuerligt med de pågående och kommande utredningarna följer det här arbetet — utvecklingen av utbildningsväsendet får aldrig stå stilla, utan den måste alltid följa utvecklingen i övrigt. Jag vill också något kommentera det andra tillkännagivandet som utskottet vill göra och som gäller konsumentkunskap. Det är en mycket viktig hemställan som utskottet gör. Det är svårt att vara konsument i dag, och det blir säkert inte lättare. Därför är det viktigt att som utskottet här föreslår konsumentkunskapen tillgodoses inom ramen för läroplanen — jag poängterar det — och inom ramen för de ämnen som vi har i dag, men också att den följs upp under hela grundskoletiden och även i gymnasieskolan, så att en god konsumentkunskap kan byggas upp hos alla elever. Detta är en förutsättning för att man i framtiden som vuxen på ett fördelaktigt sätt skall kunna utnyttja de tillgångar som man har.
Herr talman! Visst är det här betänkandet ett steg framåt, sett från moderat synpunkt, men vår utbildningspolitik har ju av socialdemokraterna ofta betecknats som tillbakasträvande. Vad jag syftade på i mitt anförande var givetvis att socialdemokraterna — vilket jag också sade har backat från sin satsning på en helt likriktad utbildning.

Herr talman!

Herr Alemyrs nästan alltid återkommande specialangrepp på oss moderater gällde inte den här aspekten utan enligt honom vår roll som något slags missnöjesspridare. Som om missnöje inte redan finns i övermått såväl hos lärare som elever och målsr Det var ett tag nära nog tabu att skilja på olika typer av begåvningar och att i anslutning till det orda om behovet av studiealternativ för de olika begåvningstyperna. Nu erkänner man efter många turer att ett sådant behov är dokumenterat och motiverat, eftersom praktiska och teoretiska begåvningar kan urskiljas som psykologiska realiteter. Även om flertalet ungdomar kanske inte är klart deciderade i någondera riktningen, råder dock intet tvivel om att man kan skilja mellan en mera teoretisk verbalt inriktad begåvningstyp och en mera teknisk manuellt praktisk sådan. Båda typerna bör givetvis tillgodoses inom skolsystemet. Så sker knappast nu, vilket till full evidens framkommit under debatten, och det är ju det som givit upphovet till dels flera av de motioner som vi behandlat, dels det enhälliga tillkännagivandet till Kungl. Maj:t om inriktningen av den fortlöpande översynen av grundskolans läroplan. Det torde vara helt klart att läroplan och studieuppläggning har en tydlig slagsida till förmån för de teoretiskt verbalt inriktade. I de senare årens i många stycken förvirrade jämlikhetsdebatt har sagts åtskilligt om att åtskillnaden mellan teoretiska och praktiska yrken genom en reform av utbildningen borde kunna minskas eller rent av utplånas. Ja, sådant låter sig sägas, men är det verkligen — här talar jag faktiskt med professor Husén — möjligt att nå avgörande resultat genom att börja med utbildningen? Vad man först måste ändra på torde i stället vara de sociala värderingarna i stort. Vad är det som nu sker, herr Alemyr? Teoretiseringen av såväl grundskolan som nu i stort sett även de yrkestekniska linjerna inom gymnasieskolan bidrar till att nervärdera den tekniskt manuellt praktiska begåvningstypen. Han eller hon skall prompt studera precis som den mer teoretiskt verbalt inriktade. Det här färgar av sig på de sociala värderingarna av olika yrken, varvid de mera praktiska arbetena nedklassas. Vi måste faktiskt i stället låta den praktiskt begåvade — och dit är vi nu på väg — framträda med så att säga egen profil, sin egen begåvning, redan i utbildningen, utformad för honom och hans intresseinriktning. Han skall ha sitt eget positiva statusvärde, för att använda ett honnörsord. Därvid måste givetvis tillses att praktiska tillval i grundskolan respektive s.k. praktiska gymnasielinjer inte på något sätt får bli återvändsgänder med ett negativt urval som följd. Den praktiskt inriktade eleven skall ha samma möjligheter som de mera teoretiskt inriktade att fortsätta sina studier — den typ av studier han vill ha — högre och högre upp. De försök med yrkestekniska högskolor som skall initieras genom 1968 års universitetsutredning och som håller på att utformas måste anses ha högsta prioritetsgrad. För dem bör de yrkestekniska gymnasielinjerna, där de teoretiska inslagen i den praktiska utbildningen anpassats till elevernas intressesfär och arbetsvilja, ge kompetens utan kompletteringar.

Den argumenteringen tänker vi fortsätta med, även om herr Alemyr och andra kanske tycker illa om vårt sätt att berika den offentliga debatten. Missnöje sprids genom oss, säger man. Ack nej, ack nej, missnöje finns redan!
Herr talman! Utbildningssituationen i dag är radikalt förändrad redan i jämförelse med situationen för tio år sedan. Det stora flertalet ungdomar skaffar sig nu en elvatill tolvårig utbildning, och för många är utbildningstiden ännu längre. Från social synpunkt är naturligtvis detta en utveckling med stor sprängkraft. Eleverna får ökade möjligheter att skaffa sig den utbildning som de är intresserade av och lämpade för. Men utvecklingen mot en allt längre skolgång har också negativa drag. Den teoretiska utbildningen hamnar lätt i förgrunden, och de praktiska färdigheterna sätts på undantag. Kontakten med yrkeslivet sker för många först i 18—20-årsåldern, och då är ofta attityder och värderingar grundlagda. På det sättet går dagens unga lätt miste om de viktiga erfarenheter som följer av en tidig kontakt med arbetslivet. Utvecklingen mot en mera enhetlig ungdomsskola med en teoretisk slagsida har bidragit till att den här situationen uppstått. Att hitta vägar för att öka inslagen av praktik och yrkeserfarenhet i ungdomsutbildningen framstår därför som en riktig åtgärd för att vidareutveckla den nya skolan. I ett särskilt yttrande har vi från folkpartiet gett en klarare markering av denna viljeinriktning än utskottet. Vi har sagt att utgångspunkten för en lösning måste vara samhällets ansvar för att varje elev erhåller en nioårig grundutbildning. Inom denna ram borde man genom en mer flexibel utformning av skolan kunna komma till rätta med en del av problemen. BI. a. bör prövas att i vissa fall tillåta att det nionde skolåret senarelägges. Eleven bör efter ett eller ett par års yrkesverksamhet kunna fullgöra sitt sista skolår. Det kan då till sin uppläggning ha ett större inslag av yrkesinriktade moment än årskurs 9 eller på annat sätt vara mer direkt avpassat till elevens speciella situation. Nu säger utskottets herr ordförande att det skulle innebära administrativt krångel och andra svårigheter, men det primära måste ändå vara vad som gagnar eleverna genom en bättre undervisning. Herr Alemyr ser senareläggningen av nionde skolåret som en bestraffning. Från våra utgångspunkter ser vi det som en möjlighet.